Herr talman! Jag skall begränsa mitt anförande till ett avsnitt. nämligen Ranstad. Jag vill inledningsvis beklaga att någon saklig prövning av LKAB:s ansökan om det s.k. Mincralprojekt Ranstad ej kom till stånd därför att en majoritet i de berörda kommunernas beslutande församlingar utnyttjade vetorätten. Jag vet att det inte bara är jag som har den uppfattningen utan en ganska stor del av befolkningen i Skaraborg. Även tungt vägande remissinstanser som länsstyrelsen och landstinget i Energiforskning, Skaraborgs län har ju ställt sig positiva till brytning i Ranstad. Länsstyrelsen framförde bl.a. följande synpunkter: ”Länsstyrelsen ser LKAB:s Mineralprojekt Ranstad som ewt kvalificerat forsknings och utvecklingsprojekt. Dess rikspolitiska betydelse är uppenbar. Ur länets synpunkt är det angeläget att ökad sysselsättning skapas och att miljömässiga krav tillgodoses.

Jag kan försäkra att vi reservanter helt delar denna länsstyrelsens uppfattning. Även den fackliga rörelsen i Västsverige har tagit en klar ståndpunkt i denna för befolkningen i Skaraborgs län så viktiga fråga. Här vill jag särskilt framhålla, att Västsveriges LO-distrikt och LO-sektionerna i Skövde, Falköping och Skara vill att Ranstadsverket skall utvecklas till ett verkligt forsknings och utvecklingscentrum lör landets skiffrar. Samtliga dessa organisationer har också slagit fast att målsättningen för det fortsatta arbetet mäste vara att tillvarata det kunnande och den erfarenhet som finns i vårt land när det gäller att arbeta fram en process där skifterns alla värdefulla ämnen utvinns och där även energiinnehållet kommer till användning. De är dessutom väl medvetna om, att för att färdigutveckla en följdutvinningsprocess — en utveckling av samtliga mineraler i industriell skala — krävs det ett intensivt forsknings och utvecklingsarbete. I dag — när riksdagen står inför uppgiften att fatta beslut om den fortsatta verksamheten vid Ranstadsverket — bör också de anställdas arbete bedömas med all respekt. De har sannerligen under många år fått kämpa för en sak som de är övertygade om har varit riktig. Det skulle ha varit värdefullt om personalens mångåriga arbetsinsatser hade uppmärksammats i propositionen. Inte minst med tanke på att de aldrig gett upp, även om läget många gånger förefallit mycket mörkt. De har stannat kvar på sina poster i avvaktan på den slutliga lösningen. Jag vet självfallet att det är riktigt som industriministern säger att till anläggningen är knuten en utvecklingsgrupp, som är väl förtrogen med de tekniska problem som gör sig gällande vid en utvinning av skifferns värdefulla beståndsdelar. Jag vill i detta sammanhang även uttala min tillfredsställelse över att personalens berättigade krav på en tryggad sysselsättning nu kan tillgodoses. Sag hoppas verkligen att det också kommer att gälla i framtiden. Det svåraste hindret när det gäller att skapa garantier för den samtida sysselsättningen vid Ranstadsverket är väl fortfarande. det vill jag understryka. den handlingsförlamning som vilar över hela energipolitiken och som är betingad av att framträdande representanter för centern genom tidigare yttranden bundit sig vid ett nej till brytning av alunskiffer. Industriministern säger dock i propositionen att det i Ranstuad finns ca 2 milj. ton rester från tidigare uranlakning. Enligt hans mening bör detta kunna utnytljas i största möjliga utsträckning och processerna utvecklas så att lakrester i en framtid kan upparbetas. Industriministern fortsätter: ”Jag finner det väsentligt att ingen skifferbrytning startas - med undantag av den brytning som erfordras för forskningsverksamheten — innan en full utvinningsprocess har utvecklats.” Industriministern angav vid sitt besök i länet i början av året att ett eller annat ton kunde få brytas. Det finns anledning att än en gång ställa frågan: Hur stora kvantiteter alunskiffer får brytas i Ranstad? I dag har vi, trots att de tre borgerliga partierna står bakom utskottets betänkande, delade meningar om hur detta skall tolkas. Jag måste påpeka att jag uppfattade Sten Svenssons tolkning här som mycket positiv. Till det vill jag säga, även om fru Hambraeus nu inte är inne i kammaren. att hon sade ett bestämt och klart nej till brytning i Ranstad. Det är alldeles uppenbart att det måste vara ganska komplicerat att utifrån dessa uttalanden dra den rätta slutsatsen. Men. herr talman. jag utgår från att Sten Svenssons tolkning är den rätta. Vi reservanter har den bestämda uppfattningen att målsättningen för projektet bör vara att minsta möjliga brytning skall komma till stånd, dock att denna får den omfattning som erfordras för att forskningen och utvecklingsarbetet relativt snabbt skall kunna leda fram till en användbar och miljömässigt acceptabel fullutvinningsteknik. Till Rune Ångström. som tidigare försökt göra gällande att vi reservanter skulle handla över huvudet på kommunerna. vill jag säga att det står i reservationen att man går med på ett anslag motsvarande det belopp som f. n. utgår plus tillägg för lönekostnader och andra yrkade kostnader. Vi höjer alltså en bit av anslaget. Samtidigt skriver vi att verksamheten får fortsätta som vanligt. Under tiden får man skapa sådana förutsättningar att man kan få fram besked huruvida det är möjligt att genomföra projektet. Häri ligger att man måste gå tillbaka till kommunerna och pröva vetorätten. I den andra att-satsen i vår motion har vi uttryckt att riksdagen i avvaktan på att prövning enligt 136 a § byggnadslagen kan ske, till lån till processutveckling i Ranstad för budgetåret 1978/79 beräknar ett investeringsanslag av 26 milj.kr. Jag tycker att detta besked är fullt tillräckligt, och jag hoppas att det i fortsättningen inte blir något missförstånd på den här punkten. Mot bakgrund av att kommunerna tidigare utnyttjat vetorätten kan man ställa sig frågan: Har opinionen i de beslutande församlingarna svängt till Ranstadsverkets törmån? När näringsutskottet senast besökte Ranstadsverket gjorde kommunfullmäktiges ordförande i Skövde — moderaten Stig Aaby Ericsson — ett uppmärksammat uttalande. Någon gallupundersökning har inte gjorts, men Jag tror att skövdeborna har svängt till Ranstads förmån. uttalade Ericsson. Energiforskning, 170 riktig bedömning. Jag vill gärna säga att jag delar både Ericssons och Svenssons tolkning av opinionen i vårt län. För någon vecka sedan, närmare bestämt under den regionalpolitiska debatten. hade jag tillfälle att här i riksdagen rikta uppmärksamheten på svårigheterna för betydelsefulla delar av näringslivet i Skaraborgs län. Jag framhöll då att den viktigaste uppgiften f. n. är att mobilisera ekonomiska och personella resurser för en fortsatt utbyggnad och upprustning av tillverkningsindustrin i länet. regeringen om ett industri och energisamarbete. Jag var tveksam om jag skulle ta upp detta i mitt anförande. men eftersom energiministern tidigare har gjort det, tycker jag att även jag kan göra det. Jag vill då säga att bilindustrin direkt och indirekt ger sysselsättning åt tusentals skaraborgare. Vad kommer detta avtal på sikt att betyda för alla de länsbor som är anställda vid Volvo-Skövdeverken. Flobyfabriken och vid Varafabriken? Det är väl ingen som i dag kan säga vad affärsuppgörelsen mellan Pehr Gyllenhammar och Oddvar Nordli kan innebära för personalen vid dessa fabriker och för de människor som är anställda hos underleverantörerna I Skaraborgs län — ja, i hela Västsverige. Men det är ju alldeles uppenbart att det kan bli betydande svårigheter för Volvo att vid fabrikerna i Skaraborgs län skapa de arbetstillfällen som vi måste ha i slutet av 1970-talet och under 1980-talet. För att nu inget missförstånd skall uppstå vill jag här säga att jag har förståelse för att ledningen för Volvo efter kallsinnigheten i regeringskansliet här i Stockholm tog kontakt med den norska regeringen. Som jag kunnat konstatera tidigare i mitt anförande inger sysselsättningsutvecklingen inom länet — och alldeles särskilt i kommunerna Skövde och Falköping — oro för framtiden. Från att tidigare ha uppvisat en god tillväxt och en ökning av andelen förvärvsarbetande pekar den aktuella utvecklingen och prognoserna 1976-1980 mot en kraftig minskning. Vi vet alt utvecklingen inom tillverkningsindustrin är av grundläggande betydelse för sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Därför skulle en fortsatt uppbyggnad av forsknings och utvecklingsverksamhet i Ranstad ha stor betydelse för att skapa en ökad differentiering av arbetsmarknaden i berörda kommuner. Även om den fortsatta utvecklingen vid Ranstadsverket i första hand är en rikspolitisk fråga. så är den samtidigt en betydelsefull regionalpolitisk fråga för Skaraborgs län. Jag ber till sist. herr talman. att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Det var värdefullt att vi fick denna deklaration om hur socialdemokraterna avser att hantera detta känsliga ärende, som hör ihop med bestämmelserna i byggnadslagen. Jag är ullfredsställd med förklaringen att ni. om man kommer till kommersiell drift och större omflyttningar av massor med miljöpåverkan behöver ske, ämnar gå tillbaka till kommunen och begära att den prövar ärendet igen. Efter denna förklaring kan man kanske fråga sig varför socialdemokraterna egentligen har reserverat sig i detta ärende. Av herr Blomkvists anförande fick man en känsla av att vi stod varandra rätt nära i sakfrågan. och det kanske utskottsmajoriteten och reservanterna trots allt gör. Men det finns en ganska väsentlig skillnad i sammanhanget som är värd att påpeka. Om herr Biomkvist läser betänkandet och den motion som vi har väckt i ärendet. finner han att vi klart har utsagt alt vi anser att man skall skona det miljökänsliga Ranstadsområdet och att man i första hand skall satsa på att leta och kartlägga de fyndigheter av uran som finns i det norrländska inlandet och i fjällvärlden. Vi har pekat på Pleutajokk, där undersökningsarbetet har kommit längst och där fvndigheterna är mest lovande. Den filosofi som ligger bakom detta är att vi i första hand skalt satsa på Norrland för utt på det sättet lätta trycket på Ranstad.

Herr talman! Jag är tacksam över att herr Ångström verkligen uppfattade vad jag sade och inte på något sätt försökte tolka mig fel. Jag tycker ändå att detta är en så väsentlig fråga att det kan vara riktigt att jag läser upp vad som står i vår reservation. Där står: ”] stället bör förutsättningarna för fortsatt forsknings och utvecklingsarbete undersökas efter de riktlinjer som har skisserats av bl.a. länsstyrelsen i Skaraborgs län i dess yttrande hösten 1977 över Mineralprojekt Ranstad. För att organisationen i Ranstad skall kunna bibehållas i avvaktan på att en sådan inriktning kan komma till stånd bör till verksamheten utgå ett anslag av samma storleksordning som innevarande budgetår.” Skall man kunna genomföra detta projekt, måste man ånyo. gå till kommunerna och fråga om de vill att man skall genomföra det. Herr Ångström sade att våra uppfattningar inte skiljer sig så mycket från varandra. Om man läser motionen och reservationen samt utskottsbetänkandet, finner man att viljeinriktningen kanske är den väsentliga skillnaden. Vi vill i nuläget ge uttryck för att vi anser att projektet skall bedrivas med anknytning till industriell produktion.

Herr talman! Eftersom värt partis ställningstagande i cenergifrigorna förekom i den här debatten långt innan vi själva fick komma till tals. kun det vara på sin plats med en inledande förklaring. Arbetarpartiet kommunisterna är ctl marxistiskt parti. Vårt politiska agerande riktar sig mot monopolkapitalet och dess partier, alltså mot den nuvarande regeringskoaliuonen. Påståenden att vi tillsammans med moderaterna skulle vilja se vpk orepresenterat I Sveriges riksdag är ingenting annat politiskt barnjoller. Arbetarpartiet kommunisterna verkar för en energipoliuk som bygger på vetenskapliga fakta och syftar till att utnyttja Sveriges unika egna resurser för att tillgodose det arbetande folkets behov av billig och miljövänlig energi. Hikhet med alla övriga marxistiska partier i världen är vi för kärnkraften för Energiforskning, fredligt bruk. samtidigt som vi deltar mycket aktivt i kampanjerna mot neutronbomben, mot kapprustningen, för nedrustning och fred. Vår linje i denna fråga är kort sagt: Nej till kärnvapen. ja till kärnkraftens fredliga användning. Under innevarande riksmöte har vi i två mycket utförliga motioner redogjort för arbetarpartiet kommunisternas ståndpunkt - motionerna 477 om energipolitiken och 1809 om energiforskningen. I båda motionerna — liksom i motion 223 om uranbrytning i Arjeplog — har vi tagit upp den akuta krissituation som skapats genom den borgerliga regeringens åtgärder att försena och stoppa det energiprogram som riksdagsmajoriteten biföll 1975. Det betyder inte att vi skriver under på allt i beslutet från 1975. Den nolltillväxt som man där riktade in sig på är en illusion och därtill en reaktionär sådan, inte minst i ett land som Sverige med utomordentligt stora förutsättningar för fortsatt industriell, teknisk och vetenskaplig utveckling. Vi är också starkt kritiska till en besparingspolitik som skulle göra våra bostäder hälsovådliga. Genom ytterligare isolering, försämrad ventilation och dålig vädring kan radonhalterna i bostäderna öka till direkt olämpliga värden från strålningshygienisk synpunkt, enligt strålskyddsinstitutets mätningar. Det paradoxala resultatet av en fanatisk politik för att spara energi kan bli att radonhalten i våra bostäder blir större än den är vid underjordsbrytning i väl ventilerade urangruvor. Vistöder däremot de positiva elementen i 1975 års beslut. Vi anser att de 13 reaktorerna bör komma till stånd utan ytterligare dröjsmål. De oerhörda rikedomarna i den svenska alunskittern bör utvinnas genom LKAB eller ett för detta ändamål särskilt bildat statligt bolag. Alla leden i kärnbränslecykeln bör utvecklas inom landet som helstatliga företag. De multinationella oljebolagens dotterföretag i Sverige bör förstatligas. Sedan vi lämnade våra motioner har energikommissionen lagt fram sitt stora betänkande Energi, som ger den första utförliga svenska översikten över hela encergifältet och redovisar fördelar och nackdelar med olika energikällor. Kommissionen menar — liksom vi — att Sverige måste minska beroendet av importerad olja. Både kol och olja har. heter det i sammanfattningen, ”avseviärda risker” både när det gäller tillförseln och när det gäller miljön och hälsan. Kommissionens majoritet uttalar sig positivt till att fjärrvärme leds från Barsebäck till Malmö-Lund-området, från Forsmark till Ulppsala och Stockholmsområdet och från Ringhals till Göteborgsområdet. Man vill också alt möjligheterna utreds att värma upp et antal större tätorter såsom Västerås, Örebro. Norrköping och Linköping med rena kärnvärmeverk. alltså den typ av mindre reaktorer som vi uttalat oss för i vår motion om energiforskning. Jag vet att det blir ullfälle längre fram att diskutera energikommissionens betänkande. Jag vill här bara säga att jag har svårt alt förstå varför kommissionens majoritet har förordat alternativ C av de fyra alternativ man utrett. Det innebär att beroendet av importerad olja kommer att fortsätta att vara praktiskt taget lika stort som det är nu. Det fjärde alternativet. alternativ D, är utan ringaste tvivel det enda realistiska om man vill snabbt minska beroendet av utländsk olja och säkra landets energiförsörining. I alternativ D förutsätts en starkare satsning på kärnkraft för både elproduktion och värmeproduktion. Vidare förutsätts en snabb utbyggnad av en inhemsk kärnbränslecykel, dvs. uranbrytning. anrikningsanläggning för uran och upparbetningsanläggning för använt kärnbränsle. ”Kemikalierna är det stora hotet idag mot den svenska miljön. Jag anser att gruppen för säkerhet och miljö inom energikommissionen lagt ned berömvärd möda på att skildra detta. Med detta synsätt blir det obönhörligt logiskt för mig att betrakta exempelvis förbränning av olja, kol, torv, ved som ojämförligt farligare än kärnkraftverk under normaldrift. — —-- Jag betraktar risken för en stor olycka vid ett svenskt kärnkraftverk som i det närmaste obefintlig. ——-- Jag menar även att föredragningar i kommissionen visat hur långtidslagring av radioaktivt avfall kan ske under betryggande former i tusentalet år.” Arbetarpartiet kommunisterna har sina rötter i den svenska arbetarklassen. Flertalet av våra medlem mar är kroppsarbetare och känner och företräder de stämningar som finns i hela den svenska industrin, stämningar av oro för sysselsättningen, men också medvetenheten om att Sverige är ett rikt land, som skulle kunna ge arbete och en god och trygg Ievnadsstandard åt alla. Den kampanj som de senaste fem åren drivits mot en rationell lösning av energiproblemen har haft mycket litet gehör i arbetarkretsar. Vårt partis medlemmar har, liksom den stora majoriteten av arbetare i Sverige - och en mycket stor del av tjänstemännen dessutom - en mycket vilgrundad uppfattning, nämligen att ett modernt industrisamhälle inte kan existera utan en pålitlig energiförsörining till rimliga kostnader. Man behöver inte vara högutbildad i matematik för att förstå situationen på energiområdet och sätta sig in i realismen eller illusionerna i de alternativ som presenteras för framtiden. Låt oss ta den totala energiförbrukningen i Sverige det ekonomiska krisåret 1977! Den tillförda energin, inberäknat bensinen för bilar och lastbilar och oljan för uppvärmning, uppgick då till 442 terawattimmar, dvs. 442 miljarder kilowatlimmar, om man räknar om all förbrukad energi ull detta mått för elkraft. Oljan svarade för 316 terawattimmar. dvs. 70 "6, och vattenkraften för 54 terawattimmar. Under normalår ger vattenkraften 60 terawattimmar. Energikommissionen räknar med att vattenkraften fullt utbyggd - med de orörda älvarna sparade — kommer att ge 66 terawattimmar år 1990. Denna siffra — 66 terawattimmar — förekommer i alla de fyra alternativ som kommissionen utrett. Totalt för 1990 växlar energitillförseln i de fyra alternativen mellan 477 och 518 terawattinimar. Om vi för enkelhetens skull förutsätter att 500 terawattimmar blir tillräckligt 1990, blir gapet mellan vattenkraften och den totala energiillförseln i runt tal 440 terawattummar. Då har man i stort sett låst sig vid Energiforskning, nolluillväxt i förhållande till den aktuetta energiförbrukningen. De som fyller detta väldiga gap med sol. vind och s.k. biomassa kommer att göra en bragd som bara motsvaras av det indiska reptricket. Det indiska reptricket förekom som bekant för mycket länge sedan — på den tiden när det fanns magiska män i Indien och en svensk finansminister som lade fram en balanserad budget. Den magiske mannen kastade upp ett rep i iuften, klättrade upp på repet och försvann i rymden. Nu när de magiska männen dött ut i Indien har Sverige och några andra kapitalistiska länder drabbats av en variant av samma släkte. I rättvisans namn bör dock sägas att de tar god hjälp av oljan. I de två alternativ som energikommissionen räknat fram med kärnkraften avvecklad 1990 blir oljeberoendet i stort sett lika med det beroende vi nu har av importerad olja. De berömda förnyelsebara inhemska energikällorna får inte ens i det mest optimistiska alternativet mer än en marginell effekt i den totala energibudgeten. De magiska männen kommer förmodligen att invända. att beroendet av importerad olja blir högt också för alternativ D. Man minskar oljeberoendet i detta alternativ med grovt räknat 25 26. Det beror på att energikommissionen uv obegriplig anledning inte gett kärnkraften särskilt stort utrymme i detta alternativ heller. Eftersom en reaktor på I 000 megawau producerar omkring 6 terawattimmar per år, har kommissionen för detta alternativ tydligen räknat med högst 14 eller 15 reaktorer. För vår del är vi fullständigt övertygade om att Sverige snabbt och effektivt måste utnyttja de unika möjligheter landet har att bli självförsörjande på energiområdet. Här finns sannolikt världens största urantillgångar, i alla händelser i förhållande till landets storlek. Här finns halvstatliga Asea-Aloms reaktorindustri. Här finns högkvalificerade industrier för tillverkning av turbiner och praktiskt taget allt annat som behövs för att konstruera kärnkraftverk. färrvärmeledningar osv. Här finns ett stort antal av världens främsta kärnfysiker och teknologer. Här finns tusentals högt kvalificerade byggnadsarbetare och andra yrkesarbetare, av vilka många nu går arbetslösa på grund av den borgerliga regeringens handlingsförlamning på energipolitikens område. Det är f.ö. inte bara en fråga om handlingstörlamning. Den borgerliga regeringen har stoppat bygget av Forsmark 3, låter månad efter månad gå utan alt den startklara reaktorn nr 3 i Ringhals får startas, håller på att äventyra Asea-Atoms existens och vill — som energiforskningspropositionen visar — rasera ett av världens främsta kärnforskningscentra, Atomenergi i Studsvik. Arbetarpartiet kommunisterna vänder sig med skärpa mot denna marsch tillbaka till lågenergisamhället, som alla kroppsarbetare över 50 år känner av i sina ryggar och leder. Om den här politiken får fortsätta blir det en vetenskaplig, teknisk, industriell och social katastrof i Sverige - samtidigt som världen i övrigt, särskilt de socialistiska länderna men också Frankrike, England, Japan och andra länder, i snabb takt bygger ut sina kärnkraftsprogram, därför att man vet att oljan snart kommer att sina och under alla förhållanden kommer att bli orimligt dyr inom kanske bara eu eller två decennier. Redan nu är kärnkraftverk i vilken del av världen som helst ekonomiskt mera fördelaktiga än de oljeeldade kraftverken. Det är f. ö. rena vansinnet att på ett par generationer elda upp en oersättlig natunillgång, som det tagit miljoner år att skapa och som borde användas för bättre ändamål. Det går inte att driva stälverk och massafabriker med väderkvarnar och solfångare. Det omskrivna vindkraftverket i Älvkarleby beräknas producera högst 150 000 kilowattimmar under eu normalår. Det skulle i bästa fall räcka till ett tjugolemtal enfamiljshus under förutsättning utt de inte har elvärme. Sverige har över tre miljoner bostäder. Med väderkvarnar för alla dessa bostäder komma Sveriges karta att se ut som en ryamatta. Och var skall de placeras? Markåtgången beräknas bli mellan 15 000 och 22 500 kvadratmeter per aggregat. Som redan berörts har Lantbrukarnas riksförbunds lokalavdelning i Södra Åby i Skåne protesterat mot planerna på att sätta upp vindkraftsaggregat på deras marker. Viharingenting emot att dessas.k. alternativa energikällor utforskas. Men vi —- liksom den överväldigande majoriteten av arbetarklassen i Sverige — vill inte att den framtida energiförsörjningen skall bygga på illusioner om mirakulösa upptäckter och att kärnkraften skall stoppas eller skrotas i förhoppning om att luftiga, aktuella projekt skall ge de 400 cher 500 terawattimmar som behövs för att enbart fylla det nuvarande behovet av energi. Vi har också ett stort internationcellt ansvar. Utvecklingsländernas folk kräver med all rätt att Komma ur sitt liv i undernäring och misär. De kräver ett modernt arbetsliv, där maskinerna gör det tunga och farliga arbete som nu görs med primitiva redskap och ringa utbyte för ett omänskligt slit. De har samma behov av och samma rätt till energi som vi har. Vi har också ett internationellt ansvar i den meningen att vi aktivt måste delta 1 den världsomfattande kampanjen mot kapprustningen, framför allt på kärnvapenområdet. SIPRI har i sin just utkomna årsbok för 1978 beräknat världens rustningskostnader till omkring 360 miljarder dollar, dvs. bortåt 2000 miljarder svenska kronor. SIPRI uppskattar sprängkraften hos de kärnvapen som nu finns placerade runt om I världen till motsvarigheten av omkring en miljon Hiroshimabomber. ”Om alla eller en nämnvärd del av dessa vapen kom till användning skulle konsekvenserna bli ofattbara”, heter det i årsboken. ”De Nesta städer på norra halvklotet skulle förstöras på et ögonblick. och huvudparten av deras invånare skulle dödas på fläcken.” Det är not detta fruktansvärda hot som uppmärksamheten måste koncentreras, inte — som vissa lyckligtvis minskande grupper gör i Sverige — mot kärnkraftens fredliga utveckling. Det är dock ett faktum att ingen annan energikälla ens tillnärmelsevis varit så säker för personal och omgivning som kärnkraften. I världens kolgruvor omkommer i genomsnitt I 500 arbetare varje år. USA:s kolgruvearbetare lade 1974 ner arbetet under fem dagar för att hylla minnet av de över 100 000 amerikanska gruvarbetare som sedan sekelskiftet omkommit i gruvorna eller dött av ”svart lunga”, en motsva Energiforskning, Den första kärnkraftsreaktorn för industriell drift startade i Sovjetunionen 1954. Enbart 1 den s.k. västvärlden har man nu erfarenhet av civil kärnkraftsdrift under mer än ett tusen reaktorår. Hittills har inte en enda människa skadats, än mindre dödats, på grund av strålning eller utsläpp från denna verksamhet. En fullständig säkerhet kan naturligtvis inte garanteras i någon mänsklig verksamhet. Kärnkrafitsexperterna har öppet och hederligt redovisat de problem och risker som finns. Men om all industriell verksamhet lytt under en tiondel så stränga regler som kärnkraftsdriften, skulle vår statistik över olycksfall i arbete, yrkessjukdomar och miljöförstöring ha haft oerhört låga kurvor i jämförelse med dem vi haft och alltjämt har. Herr talman! Jag har polemiserat mot utskottsmajoritetens skrivningar och kkimmar utan att punkt för punkt ange avsnitt eller sida. Våra motioner ger en utförlig motivering till varför arbetarpartiet kommunisterna inte kan acceptera den bedrövliga parodi på energipolitik som den borgerliga regeringen står för. Vi har också utförligt visat hur ett rationellt program för energiförsörjning och energiforskning bör se ut. Men jag måste med eu par meningar beröra ett par märkliga avslagsyrkanden i näringsutskottets betänkanden. Vi visade på ett lysande exempel på solenergins användning, Flietalas handelsträdgård i Övertorneå vid polcirkeln, och krävde att 30 miljoner skulle anslås för att bygga upp en experimentell handelsträdgårdsorganisation i Tornedalen efter denna modell. Utskottet avvisar yrkandet med hänvisning till att det är statens industriverks bord. Vi krävde att riksdagen skulle uttala sig för ett svenskt forsknings och utvecklingsprogram för att med hög prioritet få fram en vätgasdriven bil och välgas 1 lättransportabel och säker form. Utskottet hänvisar tillbaka till propositionen, där det slappt och vagt talas om vissa långsiktigt motiverade insatser rörande väte som drivmedel. Vi vågar inte tova 100 000 nya iobb. än mindre 400 000, men vi är övertygade om att en snabb satsning på det ecnergiprogram vi lagt fram skulle ge jobb till tiotusentals byggnads och verkstadsarbetare, tekniker och tjänstemän. Och vi är lika övertygade om att det skulle ha en mycket vidare effekt genom att stimulera sysselsättningen på andra områden och kraftigt förbättra många kommuners ekonomi. Dessutom skulle det som bieffekt bidra till att återupprätta Sveriges anseende 1 vetenskapliga och tekniska kretsar ute i världen. Herr talman!

Men beträffande den första reservationen giller den kritik som jag framförde inledningsvis om isolering av byggnader.

Om det mot förmodan inte skulle bli en majoritet för dessa båda yrkanden, kommer vi att stödja den socialdemokratiska reservationen beträffande forskningsverksamheten i Ranstad.

För något år sedan prosenterades det s.k. Kockumsprojektet. som innebar en satsning på naturgas i LNG-form, dvs. nedfryst till Nytande form. Tanken är smått genial. Varven skulle få möjligheter att bygga specialfartyg för LNG-transporter. Detta skulle alltså skapa sysselsättningsmöjligheter på varvsområdet som verkligen är högst önskvärda. Stålverken skulle få framställa plåt till varven och rör till utbyggnad av ett gasledningssystem från två LNG-stationer, en på västkusten och en på sydkusten, den senare i Karlshamn, som har sällsynt goda förutsättningar härför med en bra naturlig djuphamn och tillgång på bergrumsanläggningar, som kan användas för lagring av LNG. I de områden som får gasnätet skulle det dessutom bli en betydande expansion på anläggningssidan som skulle ge många syssclsättningstillfällen. Energiforskning, med värt lands eventuella försörjning med naturgas. Man tycks prioritera en anslutning ull det europeiska naturgasnätet. Det är tänkbart att detta är försvarbart. men man utesluter inte heller import av LNG. Man avser tydligen att förlägga en eventuell LNG-station till västkusten eller medverka till att on västtysk sådan kommer till stånd. Då skulle gasledningen från det europeiska naturgasnätet anslutas i Danmark och sedan sträckas längs västkusten och så småningom sammankopplas med ett eventuellt LNG-nät längre norrut vid västkusten. Varför kommer naturgasledningen att dras längs västkusten”? Jo, därför att underlaget med tätorter och energiförbrukande företag givetvis är bättre här. Men om vi nu också placerar en eventuell LNG-anläggning vid västkusten av samma skäl kommer vi att förstärka den snedvridning av näringslivet mellan västra och sydöstra Sverige som redan har medfört många negativa konsekvenser för de sydöstra delarna. Ett deltagande ien LNG-terminal som planeras att byggas I Wilhemshaven anser jag mindre lämpligt, då eu sådant förfarande skulle medföra att vi väl får vara med om att betala kostnaderna men däremot inte skulte få några fördelar från sysselsättningsskapande synpunkt. Inte heller skulle det innebära något alternativ för energiförsörjningen. Därför talar många rationella skäl för att en eventuell LNG-anläggning lokaliseras ull en ort i sydöstra Sverige med goda naturliga förutsättningar härför, och det har jag tidigare redovisat att Karlshamn har. En terminal här vore dessutom strategiskt väl beligen som utgångspunkt för rörledningar till såväl Kristianstads som Kronobergs och Kalmar län. Det i Karlshamn belägna oljekraftverket kunde då tförsörjias med svavelfri gas i stället för den svavelhaltiga olja som tidigare använts. Detsamma gäller för det oljeeldade fjärrvärmeverket i Växjö. Även där skulle oljan kunna ersättas av svavelfri gas. Det är ett känt faktum att de sydöstra delarna av landet har mycket starkt svavelnedfall som hotar att försura många av våra vackra och värdefulla insjöar. Även om en stor del av svavelnedsläppet kommer med vindar från Centraleuropa — mer än hilften beräknas göra det — får vi inte underlåta att vidta alla de åtgärder som är möjliga för att förbäutra förhållandena i det här området. Även från miljösynpunkt har alltså förslaget stora fördelar. Sist men inte minst skulle en lokalisering till Karlshamn av en LNG-anläggning vara en regionalpolitisk satsning som skulle innebära en vitalisering av näringslivet i hela sydöstra Sverige, och vi skulle få en bättre balans mellan de västra och östra delarna av Sydsverige. Problemen med sysselsättningen i dessa regioner är kända sedan tidigare. Inte minst i samband med besluten om utlokalisering av statliga verk, som fattades i början av 1970-talet, och det är verkligen att beklaga att dessa delar av landet kom att stå så gott som helt utanför denna utlökaulisering. Från regionalpolitisk synpunkt borde alltså en LNG-anläggning i svdöstra Sverige prioriteras. Utskottet har som sin mening uttalat att det är naturligt att Karlshamn finns med som ett alternativ till lämplig lokalisering av on eventuell LNG anläggning. Det är naturligtvis posiuvt, och jag har därför, herr talman, inget yrkande utöver vad som vrkats av utskottets majoritet. Låt mig sedan med några ord ta upp den fråga som Sten Svensson utvecklat och som gäller utskottets behandling av Ranstadsfrågan. Jag kan förstå att Sten Svensson har ett behov av att i utskottets skrivning lägga in något av vad han har framfört i sin motion. Men man kan ju i utskottets skrivning inte väva in mera än vad som finns i betänkandet. Det står ju mycket tydligt i utskousbetänkandet att utskottet ”anser att forskning kan bedrivas i Ranstad utan koppling till en kommersicH produktion. Den i propositionen förutsatta inriktningen innebär inte några hinder för en forskning, utveckling och demonstration avseende utvinning ur de svenska alunskiffrarna.” Den forskningsverksamhet som skisseras i propositionen utesluter inte denna möjlighet. Jag tycker därför att det med all önskvärd tydlighet sagts ifrån att man följt propositionen, och man har ju också avstyrkt den motion som Sten Svensson väckt. Att sedan Sten Svensson och Arne Blomkvist vill försöka att I utskottets betänkande läsa in något därutöver må vara hänt. Men det går ju att läsa handlingen i fråga.

Herr talman! I regeringens budgetproposition, som avlämnades i januari, aviserades en särskild proposition beträffande anslaget till Vattenfall, en i och för sig märklig åtgärd och vuerligaro ett bevis på de uppenbara svårigheter som regeringen har när det gäller au nå enighet I de energipolitiska frågorna. Anslagspropositionen kom i alla fall den 2 mars och har alltså nu behandlats av näringsutskottet. Den stora frågan för dem som arbetar i Forsmark har givetvis varit hur det skall bli med det fortsatta byggandet av block 3. Svaret som ges i propositionen 116 är dock i avvaktan på kommande energipolitiska beslut ett klart nej till vuerligare medelstilldelning. Däremot får man under hösten 1978 använda de ca 73 milj.kr. som beräknas återstå vid det nuvarande budgetårets slut. Den borgerliga majoriteten I näringsutskottet har avstyrkt de socialdemokratiska motionerna. Inte ens moderaternas eller folkpartiets representanter i utskottet har vågat invända mot Olof Johansson förslag. Energiministern säger sig inte vara beredd att binda resurser i Forsmark 3-anläggningen i den takt som Vattenfall träffat överenskommelse om med leverantörerna. Tills en samlad energipolitisk bedömning kan göras hösten 1978 bör därför inte medel ställas till förfogande för Forsmark 3-specifik komponenttillverkning utöver vad som är oundgängligen nödvändigt för att bevara handlings Energiforskning, 180 friheten. Ja, så uttalade sig energiministern i propositionen i mars, men Ii ott frågesvar till Birgitta Dahl den 17 april sade han att energipropositionen med hårdaste möjliga tidtabell kommer först den 15 december. Det kan sägas vara et klart besked. men när Olot Johansson sedan i svaret till Birgitta Dahl tillägger att regeringens ställningstagande kommer under perioden I september-15 december. och att däri naturligtvis också kan ligga ställningstagande vill Forsmark 3, så är det lika oklart som vanligt när statsrådet Johansson uttalar sig i kärnkraftsfrågan. I dagens debatt har Olof Johansson sagt att regeringen kommer att presentera ett energipolitiskt program för riksdagen under 1978. Anders Wijkman sade att beslut skulle kunna tas i slutet av detta är eller i början av nästa år. Nu frågar sig de tusentals människor som är direkt berörda av utbyggnaden i Forsmark: Hur kommer det nu att bli? Hur länge räcker de 73 miljonerna? De tar väl slut efter några månader och sedan står man där utan pengar. Ing pengar varken till den egna personalen eller ull entreprenörer och leverantörer. Inga pengar att betala räntor på de lån som upptagits. Skall man vänta på riksdagens ställningstagande till energipoliuken lär det väl dröja minst ett par tre månader in på 1979, och då måste, som jag ser det. hela verksamheten med l/orsmark 3 avbrytas i slutet av 1978. Skall då Vattenfall tvingas avskeda bergsarbetarna för att kanske efter några månader försöka återanställa dem igen om beslutet angående F3 blir positivt? Kan det kallas handlingsfrihet? Det är ett yrkosskickligt och väl inarbetat arbetslag som bedriver arbetena för det tredje aggregatet. När jag I måndaps besökte arbetsplatsen i Forsmark var i stort sett utsprängningen för block 3 färdig. Man var sysselsatt med tillhörande tunnelarbeten, ett arbete som tyvärr inte kan ske rationellt och ekonomiskt riktigt genom den anbefallda snigelfarten. Fick man t.ex. driva tunnelbygget i båda riktningarna samtidigt kunde man på ott bättre sätt utnyttja resurserna. Men regeringen tvcks inte bry sig om den ekonomiska sidan niär det gäller enoergifrågorna. Nu får den ena gruppen efter den andra lämna Forsmark — då de i stället kunnat överflyttas till arbetena med trean och därmed fått ett kontinuerligt byggande.

leverantörer tvingats säga upp på grund av de minskade arbetsulltällena i Forsmark. Och detta skall kallas att bevara handlingsfriheten! Regeringen stillde i ett ögonblick av generositet 100 miljoner till förfogande till ersättningsarbeten för de som får sluta i Forsmark. Ja, fram till i dag har 10—15. jug säger 10-15 av de omkring 275 som hittills avskedats fått del av dessa ersättningsjobb. Det är bara några få av de objekt Som utlovals som satis i gång. och efter vad jag inhämtat lär det dröja ytterligare ett bra tag ännu innan de övriga projekten kan tänkas komma i gång. Så var det med regeringens stolta räddningsaktion för de friställda i Forsmark. Därmed är inte sagt att byggnadsobjekten inte är välkomna, men de kom för sent och vid fel tidpunkt. Sedan var vält heller inte typen av jobb så särskilt lämpliga för Forsmarksarbetarna. Det vore därför värdefullt om beslutet om oljebergrummet i Hargshamn snabbt kunde komma. Vidare borde det offentliga byggandet I Uppsala intensifieras — det tror jag skulle vara on god hjälp för dem som slutar vid kärnkraftverksbygget och är hemmahörande i Uppsala kommun. Under vecka 20. förra veckan alltså, funns 245 byggnadsarbetare arbetslösa i Uppsala län, vilket är ett osedvanligt högt antal vid den här tidpunkten. Särskilt hög är arbetslösheten bland trä och betongarbetare. I Forsmark har omkring 300 av driftspersonalen anställts. Jag kunde vid mitt besök där konstatera att allt nu förefaller stå färdigt för bränstepåfvllning av den första reaktorn. Remisserna över ansökan om laddning har väl snart kommit in, och sedun borde det inte få dröja alltför länge innan regeringen fattar sitt beslut. Jag hade tänkt fråga energiministern nir beskedet om laddning av Forsmark I kan väntas och om en prövning av frågan kommer före eller efter sommaren, som Olof Johansson uttryckte sig i dagens debatt. Han sade att prövningen skulle komma antingen före eller efter sommaren. Jag skulle gärna vilja få en närmare precisering av tidpunkten, men någon försening i onödan får inte ske. Det är väl nu omkring ett är sedan Byggnads sektion i Östhammar skrev till statsministern och bad om besked om hur regeringen tänker sig utvecklingen vid Forsmark från trygghetssynpunkti och för att undvika felaktiga investeringar. Ännu har inte statsministern svarat. Det som har hänt är att man har dragit ned verksamheten till s.k. snigelfart. Ännu större indragningar tycks nu vara på gång, och kanske ett helt stopp kommer i brist på pengar. som jag tidigare sagt. Olof Johansson är ofta ute i bygdegårdar hos centerorganisationer och pratar energifrågor. Det ligger i vad jag säger ingen kritik mot deua. Men arbetena vid Forsmark har nu pågått sedan 1971, och de har efter regoringsskiltet varit en av de största inrikespolitiska frågorna. Trots detta har de inte föranlett ett studiebesök av energiministern. Man har i Forsmark länge väntat på landets energiminister för att av honom få höra hur det kommer att bli med jobben. Många arbetare har nu slutat, och snart finns det inte så många kvar att diskutera med. Olof Johansson har försummat den chansen trots upprepade inbjudningar. Det är nonchalant mot de anställda. mot alla dem som så länge orouts för sina jobb. Energiforskning, - sina egnahem vid flyttning, sin ekonomi osv. Jag hade tänkt att till sist få ställa några frågor till Olof Johansson. Jag har sökt honom den senaste timmen, men han har tydligen lämnat riksdagen för dagen. Då frågorna emellertid är synnerligen angelägna för alla dem som jobbar i Forsmark och för dem som redan fått sluta eller som kommer att avskedas samt för alla andra som berörs av kärnkraftsbygget i Forsmark, vill Jag ändå ställa dem. De flesta av utskottsmajoritetens representanter har också lämnat debatten i kammaren —- men det kanske också skulle vara svårt för dem att svara på mina frågor. Energiministern borde svara på frågorna i något lämpligt sammanhang och ge snabba och raka svar. förslagsvis då vid ett personligt besök i Forsmark. Mina frågor. herr talman, är följande: 2. Kan man räkna med vtterlipare medel i slutet av året för att undvika ett totalt stopp innan riksdagen fattar ett nytt energipolitiskt beslut? Jag anser det angeläget att få veta vad som kommer alt hända efter den I januari 1979 när de tillgängliga medlen tagit slut. Anslag måste beviljas. och man mäste få vetskap om huruvida det är gott om tid, så att man kan planera. 3. När kommer regeringen att ge besked om laddning av Forsmark 1? Det ären viktig fråga för den anställda driftspersonalen. Jag är faktiskt rädd för att regeringen försöker hitta på några nya knep för att ytterligare skjuta på beslutet. 4. Det var på den här punkten som jag tänkt fråga Olof Johansson när han tänker besöka Forsmark. Det är faktiskt bråttom också, när nu den ena kontingenten arbetare etter den andra slutar. 5. Hur länge skall det dröja innan de övriga planerade ersättningsarbetena för de fristälida forsmarksarbetarna kommer i gång”? Det är ju betydelsefullt all få svar också på den frågan. särskilt för dem som har slutat så att de får veta om de kommer att få något annat arbete i stället. 6. Hur blir det med bergrummet i Hargshamn”? Jag tror det är ett jobb som skulle passa just för dem som har avskedats uppe i Forsmark. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! En väsentlig del av den energitek niska forskningen i vårt land bedrivs sedan ett 20-tal år tillbaka vid AB Atomencergis anläggningar i Studsvik. Den proposition om energiforskningen som vi nu behandlar berör därför också i hög grad Atomenergis verksamhet. I anslutning till denna proposition har jag i en motion framfört vissa synpunkter på den fortsatta verksamheten i Studsvik. Det är några av de frågor jag tagit upp i den motionen som jag nu litet närmare vill kommentera. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att energiministern i propositionen framhåller att han nu anser tiden vara mogen att ange en delvis ny och utvidgad inriktning av bolagets verksamhet.

Även om verksamheten vid AB Atomenergis anläggningar i Studsvik således kommer att få en delvis ny inriktning kommer den kärntekniska forskningsverksamhet som bedrivs vid anläggningen även i fortsättningen att vara av stor betydelse. I detta sammanhang kan jag, herr talman, inte undgå att beklaga den negativa hällning som cenergiministern intar i propositionen beträffande R2-rcaktorn i Studsvik.

Genom att utskottet uttalar denna uppfattning och genom att utskottet också föreslår att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna detta har de krav som vi från sörmländskt håll ställt i dot här sammanhanget i en mycket väsentlig det tillmötesgåtts av utskouet. Och det hälsar jag med verklig tillfredsställelse. Jag kan dock, herr talman, inte underlåta att framhålla vikten av att verksamheten vid R2-reaktorn får fortsätta. Det är nödvändigt dels för den fortsatta forskningsverksamheten. som jag redan framhålli. dels med hänsyn till sysselsättningsläget i södra Södermanland. Aven utredning om R2-reaktorn som AB Atomenergi gjort framgår att om reuktorn läggs ner kommer staten visserligen att spara in de ca 25 miljoner som nu anslås ull reaktorverksamheten. men samtidigt kommer avvecklingskostnaderna under ett antal år framåt att uppgå till 8-10 milj.kr. per år. Den ekonomiska vinsten blir således obetydlig. Men den allvarliga konsekvensen blir att ca 125 personer, som i dag är engagerade i torskningsverksamheten vid reaktorn, kommer att friställas. Men hänsyn ull arbetsmarknadsläget är givetvis alla sådana här reduceringar synnerligen allvarliga. Jag hoppas därför att framtiden skall visa att forskningsverksamheten vid Studsvik även i fortsättningen kommer att vara i behov av den tillgång som R2-reaktorn 1 dag är. Det finns. som jag också framhållit i min motion. ytterligare en orsak som Energiforskning, inte bör undanskymmas. Reaktorn är av avgörande betydelse för isotoptillverkningen. Även om den i dag inte omsätter mer än ca 2 miljoner per år, måste det såväl från beredskapssynpunkti som för en fortsatt utveckling vara angeläget att den här verksamheten I samverkan med Kabi Diagnostica AB kan fortsätta. Herr talman! En annan betydelsefull del av verksamheten vid Studsvik är biblioteket. I propositionen framhålls att utbildningsministern anmält att han avser att lägga fram en proposition beträffande biblioteksfrågorna. Det finns i det här sammahanget anledning att understryka att Studsviksbiblioteket är landets specialbibliotek för kärnvetenskap och kärnteknik. Litteraturbeståndet omfattar alla energislag såsom kemi, fysik, materialteknik m.m. Rapportinsamlingen vid biblioteket omfattar totalt ca 400 000 mikrofilmade rapporter och ca 100 000 i orginalformat. Varje år mottar biblioteket ca 35 000 nya rapporter som registreras, katalogiseras, insorteras och lånas ut. Här finns alltså en omfattande dokumentation som även i fortsättningen bör behållas och utvecklas. Biblioteket i Studsvik bör förbli det specialbibliotek på kärnteknikområdet som det har förutsättningar att vara. Av de åtta olika punkter som jag tog upp i min mowuon vill jag ytterligare bara beröra en. Det gäller frågan om en central energimyndighet. I en motion, som jag väckte redan under den allmänna motionstiden i början av året. framhöll jag att vi saknar en central myndighet för energifrågorna. Detta är en påtaglig brist. Energifrågorna är i dag uppdelade på en mingd institutioner, som med fördel skulle kunna samordnas inom en enda energimyndighet. Med hänsyn till den vidgade roll för forskning och utveckling som Studsvik efter dagens beslut kommer att få, är det också naturligt att kravet reses alt en eventuell kommande central energimyndighet lokaliseras i anslutning till Studsvik, dvs. inom Nyköpings kommun. Det finns rationella, arbetsmarknadsmässiga och andra förhållanden som talar för lämpligheten av en sådan åtgärd. Utskottet hänvisar i sin skrivning till energiministerns frågesvar här i riksdagen i början av mars månad I år. Av detta svar framgår att direktiv till en kommitté med uppdrag att se över myndighetsorganisationen på energiområdet håller på att utarbetas inom industridepartementet. Jag hälsar naturligtvis detta med tillfredsställelse och hyser alltså en god tillförsikt att vi så småningom skall kunna få en sådan här central energimyndighet. Jag utgår givetvis ifrån att staten då skall uppfylla sina åtaganden mot Nyköpings kommun, vilka uppstod i samband med beslutet om nedläggningen uv flygflottiljen F 11. dvs. att man redan från början tar upp möjligheterna och förutsättningarna för lokalisering av en sådan myndighet till Nyköpings kommun. Herr talman! Med hänsyn till utskottets positiva behandling av mina motioner och de förutsättningar i övrigt som finns för en god fortsättning och en nödvändig utveckling av verksamheten vid AB Atomenergis anliäggningar i Studsvik har jag för dagen inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Frågan om Ranstadverkets framtid har genom åren varit föremål för ideliga diskussioner och et långvarigt utredande från olika myndigheters sida. De mycket kvalificerade forskarna och gruvpersonalen i Ranstad har alltsedan Ranstadverkets tillkomst på 1960-talet svävat i ovisshet om huruvida deras arbetsinsatser skulle komma att få ett bestående värde. Hot om nedläggning eller placering uv anläggningen i malpåse” har varit det som Ranstadpersonalen haft att leva med under alla dessa år. Som vi framhållit i vår partimotion, som vi väckt med anledning av propositionen 1977/78:124 om lån för forskningsverksamhet i Ranstad. representerar den personal som finns I Ranstad en för vårt land unik kunskap om alunskiffern och om de tekniska tförutsättningarna för att behandla den och ur den utvinna mineraler och andra värdefulla produkter. Låt mig. herr talman, i detta sammanhang uttala min stora respekt och beundran för personalen vid Ranstadverket, som trots att den har haft många odds emot sig, ändå tålmodigt har jobbat vidare på ett projekt som den hela tiden har trott på. Jag vill också gärna med skärpa vända mig emot det misstänkliggörande och den kriuk som från vissa miljögrupper och andra har riktats mot Ranstadpersonalen och de i Ranstadprojektet engagerade. Dessa senare har understundom i den förenklade propagandan utmålats som något slags suspekta individer, som utan miljöhänsyn skulle vara ute efter att skövla västgötabergen. Jag hade, herr talman. inte väntat mig att få höra motsvarande uttalanden i den här trägan från riksdagens talarstol. Jag beklagar att Birgitta Hambracus tidigare förde ungefär samma resonemang — att bryta skiffer och uran skulle vara något slags suspekt verksamhet. Personalen i Ranstad har ett jobb att sköta. Den har skött detta jobb på ett utomordentligt bra sätt. Den har rätt aut bli respekterad på samma sätt som andra som väl utför sitt värv här 1 samhället. Självfallet har den dessutom samma rätt som andra medborgare aut värna om sin arbetsplats och sin sysselsättning utan att för den skull bli misstänkliggjord beroende på at Ranstad har hamnat i den politiska debattens centrum av andra skäl. Herr talman! Jag har velat få detta sagt, eftersom jag vet att den i Ranstadprojektet engagerade personalen ibland har känt sig illa berörd av den ofta snedvridna och våldsamt överdrivna debatten om Ranstad. I likhet med vad vi har uttryckt i vår partimotion vill jag på det djupaste beklaga att det inte blev möjligt att åstadkomma någon saklig prövning av LKAB:s senaste ansökan om Mineralprojekt Ranstad. Det berodde på. som tidigare framhållits i den här debauen, att en majoritet I de berörda kommunernas beslutande församlingar valde att utnyttju den kommunala vetorätten och därigenom stoppa förslaget. Man gjorde detta trows att så gott som samtliga remissinstanser i övrigt hade tillstyrkt att LKAB skulle få bygga ut en anläggning för forskning och produktion innebärande brytning och bearbetning av ca I miljon ton alunskiffer per år under en tioårsperiod. Det bör i sammanhanget påpekas att LKAB för en sådan brytningsvolym räknade med att produktionen skulle gå ekonomiskt ihop utan ytterligare ullskott av statsmedel för driften. Det bör vidare erinras om att Mineralpro Energiforskning, jekt Ranstad syftade till en s.k. fullutvinningsprocess, som innebar att man skulle ta till vara alunskifferns samtliga värdefulla beståndsdelar, varav uranet utgör ca en tredjedel. Detta skall ses mot bakgrund av det förslag som industriminister Åsling lägger fram i propositionen 124, där man är beredd att satsa 128 milj.kr. under en treårsperiod. vilket i huvudsak innebär att man rotar i de gamla slagghögarna där man tror sig kunna få reda på hur alunskifferns samtliga värdefulla beståndsdelar kan tillvaratas. Jag kan för min del inte beteckna detta som annat än en västgötaklimax i dubbel bemärkelse. Men det avgörande för industriministern är väl att han inte riskerar att finna något uran i lakresterna. Uranet har ju redan tidigare tillvaratagits. De alunskiffrar som finns i Billingen, och även på andra platser i landet. utgören stor och mycket värdefull nationell råvarutillgång —-en råvarutillgång som det finns all anledning att utveckla och tillvarata. Flera av de remissinstanser, som yttrat sig i anledning av Mineralprojekt Ranstad, framhöll att alunskiffern är en av vårt lands största outnyttjade naturresurser. Det bör vidare påpekas att flera av våra forskare och vetenskapsmän på energiområdet hävdar att alunskiffern i Billingen sammantaget innehåller lika mycket energi som de nu kända oljetillgångarna i Nordsjön. Att inte ta till vara något av denna naturresurs i en tid, då vi kan skönja stigande brist på energiråvaror i vår omvärld, måste betecknas som klart oansvarigt, samtidigt som vi lider brist på teknisk utveckling och framåtsyftande industrisatsningar i vårt land. Vi socialdemokrater — inte minst socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen i Skaraborgs län — finner det vtterst angeläget att ta till vara och hushålla med de twillgångar vi själva har. Uran och mineralresurserna i vårt land är enligt vår mening sådana tillgångar som vi är skyldiga att tillvarata inte minst med tanke på andra länders krav på oss att nyttja de resurser vi själva har och inte bara göra anspråk på att få tära på andras alltmer sinande tillgångar på energins och råvarornas område. Jag har i det här sammanhanget precis samma uppfattning som Rune Ångström tidigare gett uttryck för. Samtidigt som jag säger detta måste jag emellertid klart uttala att förutsättningarna för att så skall kunna ske är att det kan genomföras under allt tänkbart hänsynstagande till miljön. Någon ”skövling” av västgötabergen får det naturligtvis inte bli fråga om: någon sådan ”skövling” är heller inte aktuell i det förslag till utveckling av Ranstadprojektet som presenteras från ansvarigt håll. Det bör i sammanhanget påpekas att de försök som redan pågått en tid och som gjorts av LKAB i samarbete bl.a. med hushållningssällskapet i Skaraborgs län klart visar på att man exempelvis kan få fram bättre jordbruksmark på Sydbillingen efter en återställning av dagbrotten än den man hade innan brytningen började. I vår partimotion har vi pekat på det kompromissförslag som antogs av länsstyrelsen och landstinget i Skaraborgs län vid behandlingen av LKAB:s ansökan beträffande Mineralprojekt Ranstad. Detta kompromissförslag kom till stånd efter ganska intensiva förhandlingar. Bakom förslaget stod socialdemokrater och moderater i länsstyrelse och landsting. Jag vill uttala min stora tillfredsställelse över att det på detta sätt blev möjligt att skapa en majoritet för en tillstyrkan av LKAB:s ansökan beträffande Mineralprojekt Ranstad. med viss begränsning av brytningsvolymen i initialskedet. Detta kompromissförslag anser vi socialdemokrater bör bli föremål för en förnyad unsökan och på nytt prövas av beslutandeförsamlingarna i de berörda kommunerna. För dagen tvingas jag tyvärr konstatera att detta inte var möjligt att fullfölja här i riksdagen. Herr talman! Avslutningsvis vill jag än en gång beklaga den olyckliga politiska låsning som blivit följden av Ranstadsdebatten hemma i Skaraborgs län. Inför valrörelsen 1976 gick samtliga partier, utom det socialdemokratiska, ut i debatten om Ranstad och sade nej eller gav sken av att säga nej till en utvidgad brytning i Ranstad. Detta gjorde man uppenbarligen för att det på kon sikt skulle vara ett fördelaktigt sätt att vinna röster i det förestående valet. Vi socialdemokrater har aldrig försökt ge sken av att säga nej ull Ranstad. Vi har hela tiden uttalat vår positiva inställning ull utökad mineralutvinning I Ranstad, dock under förutsättning att de inre och yttre miljökraven kunde tillgodoses på ev tillfredsställande sätt. Vi för vår del anser att miljöfrågorna går att lösa. Detta visar bl.a. de rekultiverings och återställningsförsök som jag tidigare talade om och som genomförts i samarbete med hushållningssällskapet i Skaraborg. Dessutom är det så att mineralutvinningen i Ranstad är en fråga som berör inte bara Skaraborgs län. Den är av ett utomordentligt stort intresse för hela nationen. Vi skaraborgare måste dirför visa solidaritet med hela landet i en fråga som har utomordentligt stor betydelse för vår framtida energiförsörjning. Vi har inte rätt att sätta oss på Billingen och säga: detta är vårt berg — här får ni inte bryta någon alunskiffer. Jag frågar mig vad som skulle ha hänt om man i Norrbotten och i Mellansverige satt sig på hällen och på bergen och sagt: detta är våra områden — här får ni inte bryta någon malm. Eller vad skulle ha hänt om man satt sig efter älvstränderna och sagt: detta är våra älvar — här får ni inte bygga några kraftverk? Naturligtvis hade då vårt land fortfarande varit ett u-land då det gäller industriell utveckling. Energiforskning,

Herr talman! Med anledning av vad Paul Jansson nyss sade beträtfande valrörelsen vill jag påpeka att man då diskuterade ett vida större projekt — det gällde projektet Ranstad 75 med en brytningsvolym av 6 miljoner ton. Det är riktigt att vi sade nej till det projektet, men det gjorde även socialdemokraterna. Det var först efter valet som det nya projektet, Mineralprojekt Ranstad, blev aktuellt. Jag vill för klarhetens skull göra den markeringen. Det är inte relevant i sammanhanget att bedöma huruvida länsstyrelsens och landstingets yttrande har behandlats av näringsutskottet. Riksdagen har ju inte att ta ställning till vare sig Mineralprojekt Ranstad eller någonting annat. Det kan riksdagen inte göra sedan denna ansökan fallit på kommunernas veto. Inte heller i motionerna har det begärts att riksdagen skall ta ställning till detta. För egen del har jag hänvisat ull detta yttrande som motiv för det konkreta krav som jag har ställt i motionen. Som en sammanfattning av vad jag tidigare geu uttryck för i debatten vill jag säga alt enligt min mening fötjunde bör ske: 2. En vidgad handlingsfrihet för att kunna lokalisera kommersiell urunbrytning till områden i landet där det från miljösynpunkt och ekonomisk synpunkt är sakligt mest motiverat. 3. Ökad handlingsberedskap så att vi kan behärska teknik som i största möjliga utsträckning skyddar miljön.

Herr talman! Jag är mycket medveten om att man åstundar att komma till votering här i kväll om det är möjligt, och jag skall inte bli för långrandig. Vi skall inte dra upp en alltför omfattande debatt på länsbänken i dessa frågor. Men det hade varit önskvärt, Sten Svensson, att vi här i riksdagen hade kunnat göra samma insats för Ranstadverkets framtid som vi lyckades göra i länsstyrelsen och landstinget. Att så inte blev fallet kan vi konstatera i dag. och det kan Sten Svensson och jag vara överens om. Förhoppningsvis kan denna debatt kanske ändå medföra att de borgerliga kommunerna i Skaraborgs län med tanke på dels sysselsättningen, dels energibehovet i hela landet visar större solidaritet i dessa frågor fortsättningsvis.
Herr talman! När en ny ansökan kommer och skall prövas enligt byggnadslagen finns det anledning att återkomma till det nämnda ländstungsyurandet. Det kan då utgöra ett värdefullt underlag för en sådan prövning. Låt mig till sist slå fast utt en exploatering av alunskiffer för kommersicit ändamål i framtiden förutsätter som nämnts här en särskild prövning. Lagstiftningen är så utformad att den lägger avgörandet på kommunerna. Den s.k. vetorätten skall kunna användas därest miljökraven inte kan uppfyllas.
Herr talman! På den punkten är Sten Svensson och jag heh överens. Det är precis vad vi har sagt i vår partimotion, till vilken vi hänvisar i reservationen under yrkandet 2. Där sägs klart ut att skall en utökad brytning komma till stånd skall en ny prövning ske, varvid kommunerna skall få möjlighet att säga sin mening. Detta var vi överens om i länsstyrelsen och landstinget. Jag trodde att vi skulle kunna komma överens om det även i riksdagen, så att moderater och socialdemokrater kunde göra ett klart uttalande på den punkten. Tyvärr gick inte deta.

Herr talman! I den här talarstolen har under årens lopp talare efter talare framträtt och med alla upptänkliga skäl sökt övertyga kammarens ledamöter om att ett statligt ämbetsverk. en ny utbildningsanstalt eller något annat attraktivt objekt borde placeras i vederbörandes eget län. Det har vi från Skaraborgs län också gjort — dock utan nämnvärd framgång. Den här gången tänker jag. herr talman, förklara att det är något som vi inte vill ha, nämligen en storbrytning av uran i Billingen-Ranstadsområdet. Detta är en av utgångspunkterna för den motion som Rune Ångström och jag väckte under den allmänna motionstiden i januari. Vi resonerade på följande sätt. Vårt land är i dag i alltför hög grad beroende av oljeimport. Det innebär otrygghet och är en svår belastning i vårt handelsutbyte. Den omfattande oljeförbränningen har dessutom allvarliga miljöeffekter. Vi har nu sex kärnkraftverk i drift för rimligtvis åtskilliga år framöver. Det är inte bara möjligt utan också sannolikt att fler kommer att tas I drift. Oavsett hur ett kommande energipolitiskt beslut kommer att se ut, behöver vi uran under 1980-talet. Vi har stora fyndigheter av högvärdig uran i Sverige. Det finns vidare tecken som tyder på atv såväl oljeproducenter som uranexportörer utomlands menar att vi inte skall tära enbart på de begränsade encergiresurser som finns utomlands utan också utnyttja våra egna tillgångar. Detta är f. ö. ett resonemang som vi inte kan avvisa, om vi inte vill föra en fullständigt egoistisk politik. Den naturliga och logiska slutsatsen av dessa premisser är denna. För att vi inte av ogynnsamma yttre omständigheter — äkta eller förtäckta hot — skall försättas i en tvångssituation vad gäller uranförsörjningen bör vi i tid planera för en eventuell brytning. Men denna brytning måste ske där den är minst olämplig från miljövårdssynpunkt. Billingen i Västergötland är det kanske känsligaste området i vårt land som skulle komma i fråga. Av detta skäl måste vissa beredskapsåtgärder vidtas. Den forsknings och utvecklingsverksamhet som inletts i Ranstad bör fortsättas. Det är inte minst viktigt att därvid söka utveckla meoder för iordningställande efter en Energiforskning, 190 brytning. Det är vidare viktigt att uranprospekteringen i landet fortsätter och inte reduceras I omfattning. Situationen är ju den, att det tar lång tid — kanske tio år eller mera — från det att en uranfyndighet upptäckts till dess att industriell brytning kan komma till stånd. Vi har i vår motion dessutom yrkat, att den verksamhet i Pleutajokk i Norrbotten som påbörjats vad avser prospektering och provbrytning av uran återupptas I nödvändig omfattning. Dessa tre delförslag hänger logiskt samman. De har ett långsiktigt syfte, nämligen att vår energiförsörjning planeras så, av vi inte hamnar i en besvärlig tvångssituation, alt vi med andra ord skall kunna bevara vår handlingsfrihet. För mig som skaraborgare har det varit i högsta grad angeliget att söka medverka till att undanröja det hot mot en vacker och ' miljökänslig bygd som en kortsiktig energipolitik skulle kunna innebära. Eftersom motionen rönt en positiv behandling i näringsutskottet och då jag vågar tro, att den i någon mån utgjort ett konstruktivt bidrag till ett klokt och - vilket är särskilt glädjande — enhälligt ställningstagande, kan jag inte annat än uttala min stora tillfredsställelse. Jag har heller ingen anledning att förlänga debatten ytterligare så här i vårsessionens elfte timma. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till näringsutskottets hemstillan.
Herr talman! Gunnar Richardson säger att han upplever det som mycket ullfredsställande avt han har varit med om att avvärja hotet mot en vacker bygd. Därmed menar han väl att vi andra, som gärna skulle se en något utökad brytning i Ranstadsområdet, eu forskningsprojekt syftande till en meningsfull industriell utveckling. utgör ett hot mot bygden. Om det är så jag skall tolka Gunnar Richardsons uttalande, så är jag mycket besviken. Vi har alla et ansvar för miljön. men vi har också ett ansvar för sysselsättningen och för energin, och jag vill ställa en fråga till Gunnar Richardson: Om man nu, så som vi har hoppats på och som Sten Svensson och vi andra har jobbat för. kan åstadkomma en ny ansökan om ett projekt i Ranstad som liknar LKAB:s Mineralprojekt Ranstad men med en lägre brytningsvolym i initialskedet för att klara miljöfrågorna på ett vettigt sätt, kommer då Gunnar Richardson och folkpartiet i Skaraborgs län att gå emot en sådan ansökan?
Herr talman! Det finns inget skäl för mig att här ge en blankofullmakt inför en eventuell ny ansökan som jag inte har sett. Det är mitt svar till Paul Jansson. Sedan skulle jag också vilja säga vad beträffar anledningen till att jag inte vill vara med om att förstöra en vacker bygd, att jag inte vid varje tillfälle, såsom Paul Jansson tycks göra, söker polemik så att varje inlägg från Skaraborgsbänken präglas av detta inbördes gräl, som har blivit en visa exempelvis bland vårt läns tidningsläsare.
Herr talman! Det här skall inte bli något gräl, men vi bör få ett klarläggande som från politisk synpunkt är vikugt för länet. Om det nu är så — jag upprepar detta — att vi får eu nytt projekt att pröva, som miljömässigt kan accepteras och vi samtidigt vet att vi behöver alla de arbetstillfällen vi kan få i Skaraborgs län. har då Gunnar Richardson och folkpartiet i Skaraborgs län för avsikt att avvisa en sådan ansökan?
Herr talman! Att försöka ge svar på den frågan är ganska meningslöst. Det beror fullkomligt på vad man lägger in i begreppet ”miljömissigt kan accepteras”. Det är självklart av miljöskäl som vi inte har velat vara med om en stor brytning, men om det går att få till stånd en verksamhet som kan uppfattas som miljömässigt acceptabel, så finns det inga invändningar mot den.

Herr talman! Vårt parti säger som bekant ja till kärnkraftens fredliga utnyttjande. Kärnkraften använd för krigiska ändamål kan bli en förbannelse för allt levande, använd för fredliga ändamål kan den vara till skapande nytta för mänskligheten och för arbetarklassen. Att säga nej till allt utnyttjande av kärnkraft därför at man kan göra atombomber av plutonium vore ungefär som att säga nej till allt utnyttjande av elektrisk energi därför att sådan kan utnyttjas I elektriska stolen. I en rad länder, bl.a. i de socialistiska. förs inte den här upphetsade debatten om kärnkraftens fredliga utnyttjande. Där har kärnkraften använts för att frambringa energi i snart tre decennier. Kärnkraften betraktas som en naturlig komponent i det totala energiprogrammet. I vårt land vann ju centern valet på en populistisk kampanj mot kärnkraften. Men centern är ett opportunistiskt parti, som redan har visat att de inte bryr sig om sina vallöften. De 400 000 uteblivna jobben utgör en bekräftelse på detta påstende. Endast en blint troende centerpartist kan på fullt allvar hävda att det inte finns något samband mellan energitillgång och sysselsättning. Man blir inte tagen på allvar om man säger nej till olja, kol, kärnkraft och vidare vattenkraftsutbyggnad samtidigt som man lovar nya jobb och uppbyggnad av nya stora statliga basindustrier, som kommer att kriva mycket energi. Både centern och vpk har på olika sätt fastnat i denna rävsax; men det är inte vårt bekymmer. Vi vill ha en realistisk energipolitik. och en sådan finns skisserad i vår motion 477. Det används ganska otroliga argument i den upphetsade debatten om kärnkraft. En satsning på kärnkraften påstås öka vårt utlandsberoende. Det är svårförståeligt. Vi har uran och vi har en utvecklad reaktorindustri och Energiforskning, teknologi. Uran finns i Norrbotten. i Jämtland, Västernorrland och i Svd och Mellansverige. Däremot har vi ingen olja i vårt land. Knyter vi vårt land till denna energikälla, då löper vi risken av ett verkligt beroende, att hamna i oljefurstarnas, amerikanernas och det internationella oljekapitalets händer. Uran finns i vårt eget land. Au utnyttja den energitillgången skapar jobb här hemma och frigör oss från utländskt oljeberocnde. Det tycker jag måste vara en riktigare slutsats. Det talas mycket om riskerna vid användning av kärnkraft, och kallt och nyktert måste vi kräva stora insatser för att bemästra de risker som kärnkraften innehåller. Detsamma måste göras med varje annan känd energiform. För ingen vill väl påstå att andra former av energiutvinning är riskfria. Tvärtom finns det starka bevis för motsatsen. Thorbjörn Fälldin förklarade i ett tal den I december 1974, att den energi som går förlorad genom att driften i kärnkraftverken stoppas kan man ta igen genom ökad användning av kol. Men jag undrar vad man skulle säga om 1 500 arbetare varje år omkom i kärnkraftsolyckor. Det sker inte, men vid kolbrytning omkommer varje år ca 1 500 kolgruvearbetare. Och då har man inte räknat in siltkosskadorna. Det kol som Fälldin talade om är ett ännu orenare bränsle än olja. Det innehåller större mängder obrännbara och miljöförstörande komponenter. Kolet är naturförstörande och miinniskoförstörande. Det är kalla fakta. Det måste dessutom importeras från andra länder, vilket gör att kol inte är någon energikälla som ökar vårt oberoende. Och hur är det med oljan? Är den ofarlig? Svaret torde alla veta vid det här laget. Något mer miljöförstörande än de oljekatastrofer som inträffat på senare tid får vi allt söka efter. Ingen vet vad utsläppen från oljeeldade kraftverk, fjärrvärmeanläggningar m.m. innebär i form av cancerrisker, luftvägssjukdomar och dödsfall. Den heltäckande undersökningen finns inte, men vi vet att riskerna är betydande. Snart har utsläppen från kol och olja slagit ihjäl alla sjöar i Syd och Mellansverige. Försurningen är enorm. Ingen ver hur många dödsfall som utsläpp från kol och olja har på sitt samvete. Men inte kräver man förbud mot användningen av kol eller olja, trots att man bevisligen kan hänvisa till stora miljöskador, sjukdomar och dödsfall. Man kräver det som är riktigt och vettigt — att vårt oljeberoende skall minska. att vi skall vidta alla tänkbara åtgärder för aut eliminera kända risker. Detsamma måste naturligtvis gälla kärnkraften. Jag vill understryka i den här debatten, att den stora fåran med kärnkraft inte är den fredliga användningen utan användningen med krigiska syften. Vi har under lång tid. åtminstone fram till den senaste tiden, haft en stark opinionen mot kärnkraftens användning. Jag betvivlar inte ärligheten i denna opinion, men jag betvivlar förnuftet i den. Man kan också ibland fundera över vem som driver detta spel. Man har Iyckats leda en stark opinion på sidospår. Oljemonopolens företrädare har gnuggat händerna av tillfredsställelse. och atombombsstrategerna har med välbehag kunnat betrakta att opinionen i stor utsträckning har riktats mot den fredliga användningen — inte mot den krigiska. Enorma kärnvapenlager finns nu i skilda delar av vår jord. Det finns kärnvapen i sådan mängd och av sådan kapacitet att de kan förinta allt levande på vårt klot flera gånger om. Vi vet vad det första världskriget kostade mänskligheten i död och förödelse. Det finns också statistik över det andra världskrigets fruktansvärda verkningar. Men ett tredje världskrig skulle få sådana dimensioner, att ingen vettig människa kan undgå att tänka på det perspektivet och känna rysningar efter ryggraden. Det skulle bli ett kärnvapnens helvete, vars verkningar skulle sträcka sig långt in i framtiden - om mänskligheten över huvud taget har någon framtid kvar. Kärnkraftens verkliga fara, herr talman, ligger i dess krigiska — inte i dess fredliga — användning. Men en betydande opinion har tyvärr missat detta faktum. I stället har man försökt ge människorna en känsla av att varje kärnkraftverk är en laddad atombomb, som när som helst kan springa i luften, att domedagen hotar — inte på grund av faran för kärnvapenkrig utan därför alt vi vill utvinna energi för fredliga syften. Arbetarpartiet kommunisterna vill ha en realistisk energipolitik, där vi betraktar kärnkraften som en av flera olika komponenter. Vi vill minska vårt lands oljeberoende, vi är motståndare till en fortsatt utbyggnad av vattenkraften, vi vill att våra outbyggda iälvar skall bevaras, och vi är också för att man forskar efter nva energikällor och söker efter vägar för att spara energi. Men kärnkraften är under överskådlig tid en realitet och en resurs att ta till vara. Den är en inhemsk tillgång i motsats till kol och olja. Vi har en högt utvecklad teknologi på området. vi har en svensk reaktorindustri och vi har som sagt egna urantillgångar. Det vore dåraktigt att inte utnyttja allt detta för att trygga vårt lands energiförbrukning. Ett sådant utnyttjande ger dessutom jobb på hemmaplan, bl.a. i bygder som nu riktigt skriker efter sysselsättning. I motion nr 477 framhåller vi att vårt land har unika möjligheter när det gäller kärnkraften. Sverige är ett av de fem eller sex länder i världen som inom sitt lands gränser kan utveckla hela kärnkraftscykeln, från uranbrytningen till avfallets deponering. Alla led i denna viktiga industri skulle kunna ligga i samhiillets händer, men dit når man inte genom att utan eftertanke säga nej tll all användning och utveckling av kärnkraften i vårt land. Herr talman! De flesta tycks vara överens om att det måste vara vettigt att söka nedbringa vår oljeimport. Jag är övertygad om att det också råder en majoritet mot utbyggnaden av våra orörda älvar. Men energi kommer vi att behöva även i fortsättningen, om vi inte skall falla för lockropen från den gröna högern, från nolltillväxtens förespråkare eller från dem som vill att vi skall återgå till det gamla energisnåla sättet att leva. Dit vill inte vi, och vi är övertygade om att dit vill inte heller vårt lands arbetarklass. Just därför är vi för kärnkraftens fredliga användning. Det finns i vårt land enorma tillgångar som måste tas till vara. Förmodligen innehåller Sverige världens största uranfyndigheter. De brytvärda tillgång 13 Riksdagens protokoll 1977/78:152-153 Energiforskning, Förutom uran innehåller den svenska alunskiffern över tio kolföreningar. som bl.a. kan användas till oljeproduktion och metanol. Där finns metaller som vanadin, molybden, nickel, kobolt plus en hel del annat. Jag delar den uppfattning som framförs i reservationen till näringsutskottets betänkande 69 att propositionen när det gäller verksamheten i Ranstad är synnerligen oklar. Visserligen har nej-sägarna delvis tvingats till reträtt när utskottet nu säger ja till fortsatt uranprospektering. men målinriktningen är oklar. Vi har föreslagit ett statligt alunskifferbolag, som med kraft och energi kan ta itu med att utvinna de rikedomar som ännu slumrar. Det finns all anledning att hålla fast vid denna inställning. Vi har också i vår motion krävt exploatering av urantillgångarna i Pleutajokk i Arjeplogs kommun. Öckså på den punkten har de borgerliga bakåtsträvarna tvingats till en viss reträtt. Det i propositionen föreslagna anslaget var avsett att finansiera s.k. objektprospektering efter andra mineraler än uran. Utskottet utgår nu från att dessa prospekteringsarbeten i möjligaste mån samordnas med fortsatt uranprospektering i området. Syftet bör vara att klarlägga omfattningen av fyndigheterna, sägs det. Vi registrerar detta som en tillnyktring och en framgång för vår motion och andra motioner i syfte att få i gång verksamhet i Pleutajokk. Vi har i vår motion betonat nödvändigheten av att gruvbrytning så snart som möjligt kommer till stånd — och vi menar allvar. Vi ägnar oss inte åt sådan politisk akrobatik som utt föreslå gruvbrytning och i samma andetag säga att, för allt i världen, uranmalmen får inte användas. Vi är övertygade om att uranmalmen behövs, och vi är övertygade om att Arjeplogs kommun behöver sysselsättning. I samband med landstingsmöte i början på den här veckan vistades jag i Arjeplog. Jag kan försäkra kammarens ledamöter att såväl kommunalmän som vanliga medborgare betraktar frågan om uranbrytning som kommunens stora chans att överleva.

Om kärnkraften kan mycket sägas, och mycket har redan sagts. Vi kommunister vill sätta in den i sitt naturliga sammanhang, som en del av ett realistiskt energiprogram. Vi är självfallet bestämda i kravet att hela energisektorn skall överföras i samhällets ägo. Det går inte. säger vi, att rationellt hushålla med energi och det går inte att planmässigt bygga ut och styra produktionen av energi, så länge viktiga sektorer ligger i de multinationella monopolens händer. Vi har i det sammanhanget et detlyrkande, där vi föreslår att de multinationella oljebolagens svenska dotterföretag överförs i samhällets ägo. Det är ju som bekant skattesmitare av stora mått som på ctt otillständigt sätt manipulerar inom energisektorn. Att ta itu med den saken är en gammal tanke, som bör ha sin plats I det energipolitiska resonemanget.

Herr talman! Soctialdemokraterna har ju under det gångna året lagt ner en betydande möda på att angripa regeringens energipolitik i allmänhet och centerpartiets i synnerhet. Det är välinte mycket att säga om det. Det är deras uppgift Som oppositionsparti att kritisera regeringen. Men den argumentation som socialdemokraterna har använt är så pass anmärkningsvärd på många punkter att den kan vara värd en del kommentarer. Här i slutskedet av debatten tänkte jag ta upp några av de vanligaste argumenten. Ett påstående som förekommit flitigt i debatten och också stått att läsa i tidningar och andra sammanhang är att regeringen när det gäller energipolitiken skulle vara drabbad av handlingsförlamning eller, som man ibland valt att säga, beslutsångest. När man ser tillbaka på den aktivitet som utvecklats på energipolitikens område sedan regeringen tillträdde, framstår den typen av beskyllningar i all sin orimlighet. Det är lätt att konstatera att det nog aldrig i detta lands historia har tagits så många initiativ, utvecklats så stor aktivitet och fattats så många viktiga beslut på energipolitikens område som under 1977 och den hittillsvarande delen av 1978. Jag skall inte ta upp kammarens tid med att räkna upp alla de propositioner som förelagts riksdagen på energipolitikens område och alla de beslut som vi haft anledning att fatta — och där vi just står i processen att fatta en del av dessa beslut. Jag vill bara peka på energikommissionens arbete, som innebär den första grundliga belysningen av den svenska energipolitiken i sin helhet. Jag vill peka på villkorslagen, som innebär att för första gången har säkerhetsaspekterna satts främst i kärnkraftspolitiken. Vi har fått en nyorientering av energiforskningen, bort från den ensidiga koncentration på kärnkraftsforskning som vi hade tidigare mot en satsning på cenergihushållning och alternativa energikällor. Samtidigt får energiforskningen i och med det beslut vi skall fatta i dag eller i morgon kraftigt utökade resurser. Energiforskning, Likadant har resurserna för energihushållning i både bostäder och industri ökat mycket kraftigt, och villkoren för sådant stöd har desutom blivit mycket mera gynnsamma. I morgon kommer förmodligen riksdagen att få ta ställning till ett mycket omfattande investeringsprogram på det här området. Det är sannerligen inte fråga om någon handlingsförlamning på energipolitikens område; tvärtom är det fråga om hög aktivitet och handlingsförmåga, som står i bjärt kontrast mot den passivitet som kännetecknat 40 år av socialdemokratisk energipolitik. Det andra huvudargumentet som socialdemokraterna ägnat sig åt är att det kostar för mycket pengar att inte omedelbart ta i drift de kärnkraftverk som i och för sig är färdiga. De beräkningar av hur mycket pengar det kostar, som socialdemokraterna framför bl.a. i en reservation till ett av de betänkanden vi nu skall behandla, är i och för sig minst sagt tvivelaktiga. Det har också utskottsmajoriteten redovisat. Men det går inte att förneka att det kostar pengar. Anledningen vet vi — regeringen och riksdagen ställer numera det i och för sig självklara kravet att innan man får starta ett kärnkraftverk skall man kunna visa att man kan hantera det högaktiva avfall som bildas. Att ett sådant krav ställs borde vara så självklart för var och en att ingen skulle kunna ifrågasätta det. Men för socialdemokraterna är det tydligen inte ännu en naturlig sak att sätta säkerheten i högsätet. Säkerhet kostar pengar. Det är någonting som vi accepterar i de flesta sammanhang. I detta samhälle ligger vi ned miljardbelopp på säkerhet av olika slag. Vi gör det när vi bygger våra vägar. Allt det vi satsar på miljövården är pengar som satsas för ökad säkerhet för människor och natur. Vi satsar årligen miljardbelopp på försvaret för att skapa säkerhet för den händelse världsläget skulle försämras. Men på energipolitikens område anser socialdemokraterna tydligen att det är fel att satsa pengar på säkerhet — på något annat sätt kan man inte förklara den kritik som riktas mot regeringen för att man är beredd att acceptera att det kostar pengar att få säkerhet för kärnkraften. Samtidigt som socialdemokraterna kritiseras oss för att vi inte sätter i gång kärnkraftverk kvickt nog, kritiserar de oss också för att vi inte avvecklar kärnkraften kvickt nog. De talar om svikna vallöften. Men när de formar den kritiken mot centerpartiet glömmer de två viktiga fakta. Det ena faktumet är att en förutsättning för att genomföra någonting i ett land med parlamentarisk demokrati är att man kan få en riksdagsmajoritet för det. Det gäller för oss lika väl som för socialdemokraterna att skall man genomföra vallöften måste man också få riksdagens majoritet bakom dem. Att man inte omedelbart får det för alla de krav som man ställer innebär inte att man går ifrån de målsättningar som man ställer upp för sin politik. Det andra viktiga faktum som man glömmer bort är att detta att omforma den svenska energipolitiken är en reform av mycket stora mått, och det är en väl etablerad tradition i vårt land att man inte genomför stora reformer över en natt utan förbereder dem genom grundligt utredningsarbete. Det är precis vad vi gör på energipolitikens område genom energikommissionens arbete. som förbereder det energibeslut vi skall fatta här i vinter. När socialdemokraterna förebrår centern för att vi inte krävt en omedelbar avveckling av kärnkraften. så förebrår de oss för att vi tar de här frågorna på allvar och anser att de — liksom alla andra frågor — skall beredas grundligt innan man tar ställning. Man kan också konstatera att de argument som framförs i debatten för en fortsatt kärnkraftsutbyggnad har visat en väldig tendens att glida vartefter tiden gått. När 1975 års energibeslut fattades motiverades en utbyggnad av kärnkraften med att vi skulle få en mycket kraftig ökning av elanvändningen här i landet, 6 ?å per år. När vi pekade på de stora möjligheter som fanns och finns att hushålla med energi på olika områden sade man att de energibesparingar vi föreslog inte skulle spara olja; det talades om att vi blandade ihop äpplen och päron. Numera kan vi konstatera att det ökade elbehov som 1975 anfördes som ett motiv för en kärnkraftsutbyggnad förmodligen inte kommer att föreligga. Då talar man inte längre om att det är elbehovet man skall tillfredsställa. Nu är det oljeberoendet som skall minska. Numera är det godtagbart att blanda ihop äppien och päron. När man försöker utmåla kärnkraften som ett sätt att lösa oljeberoendet kan det inte vara 1975 års kärnkraftsprogram man tänker på. Den omfattning som detta program har innebär nämligen ett mycket litet bidrag till en minskning av det svenska oljeberoendet. För att kunna minska oljebehovet i Sverige fordras det insatser av en helt annan storleksordning. Dessa insatser kan man också göra. framför allt på energihushållningens område. Ekonomin anfördes som ct annat starkt argument som satsning på kärnkraften. Nu när man runt om i världen alltmer börjat tvivla på kärnkraftens lönsamhet, talar man inte så mycket om ekonomi längre. Nu är det i stället viktigt att rädda den svenska kärnkraftsindustrin, exempelvis att rädda AB Asea-Atoms framtid. Men när det gäller Asea-Atom är det uppenbart att det kärnkraftsprogram som har diskuterats i Sverige inte räcker för att göra ett sådant företag lönsamt. Skall Asea-Atom ha någon framtid krävs det en omfattande export av kärnreaktorer. Men jag vill hävda att med den linje som Sverige av tradition driver på nedrustningsområdet, framför allt för att hindra spridning av kärnvapenteknologi i världen, vore det olyckligt om export av kärnreaktorer blev ett väsentligt inslag i vår ekonomi. Detsamma gäller naturligtvis i minst lika hög grad om export av uran skulle bli ett viktigt inslag i vår ekonomi.

Kärnkraften är ju inte mycket mera långlivad än oljan. Även kärnkraften är beroende av en råvara som bara finns i begränsad omfatuning i världen. Energiforskning, Låt mig slutligen konstatera, herr talman. att kärnkraftsbeslutet 1975 byggde på en slentrian mässig tro på en ständigt ökande förbrukning som måste tillfredsställas till varje pris. Debatten om kärnkraftens framtid har dock lett tull att denna oreserverade tro på den ständigt ökande och oundvikliga resursförbrukningen alltmer kommit att ifrågasättas. Man har börjat inse att hänsynen till miljön, till människornas hälsa och de kommande generationerna är viktigare än den ständiga tillväxten. På det sättet hur energidebatten blivit en väckarklocka, men nu gäller det att vidga den debatten till att omfatta vår resursanvändning i dess helhet. Energiråvarorna är inte de enda som hotar att sina på sikt. Energiproduktionen är inte den enda som skapar hälso och miljörisker. Vi måste därför börja diskutera all råvaruan vändning och all produktion med samma allvar som vi nu diskuterar energifrågorna.

Herr talman! I mitt anförande vill jag ta upp frågan om fortsatt verksamhet vid Ranstadsverket, som behandlas i ett av utskottsbetänkandena. Ingen i kammaren torde på så nära håll som jag ha följt utvecklingen inom detta företag. I mitten av 1950-talet var det fråga om prospektering efter uran i Häggum. Så småningom, efter en viss tveksamhet från statsmakternas sida, ledde det fram till eu beslut om byggande av Ranstadsverket. Man blev snart medveten om att skiffrarna var för fattiga för att ge ett ekonomiskt godtagbart resultat med den omfattning av brytningen som det då rörde sig om. Därför fortsatte en specifik uranprospektering också på andra håll i landet. Den lades dock ganska snart ned. Med anledning av den debatt som har förts här i dag är det intressant att konstatera alt det tidigare varit både uppgång och nedgång beträffande såväl beslut om uranletning som uranproduktion. Det byggda Ranstadsverket kom aldrig att köras i full drift, och den produktion som var upptagen avvecklades helt och hållet. I samband med 1975 års energipolitiska beslut gav riksdagsmajoriteten ”Lån till projektering av Ranstadsverket”. Målsättningen var då att förse det svenska kärnkraftsprogrammet med uran från anläggningen. För att täcka detta behov ertordrades 1 300 ton uran och en brytning av ca 6 miljoner ton skiffer per år — ett behov som fortfarande kvarstår för dem som hävdar att .1975 års beslut skall fullföljas.

I den senaste ansökan benämnd Minceralprojekt Ranstad hade omfattningen av exploateringen begriinsats ull en produktion av 200 ton uran per år, för vilken erfordrades brytning av en miljon ton skiffer. Vad hände då mellan 1970 och 1975 års ansökningar? Jo, inriktningen på verksamheten vid Ranstadsverket förändrades. Man började mer tala om den potentiella möjligheten att bli självförsörjande med vissa värdefulla mineraler ur de svenska skiffrarna, och även organiska ämnen togs upp. Brytningsområdet i det senaste projektet begränsades. och i ansökan sades att brytningen endast kunde bedömas på tio års sikt, medan man 1975 kunde bedöma 25 år. Genom begränsningen kunde man också eliminera en del markanvändningskonflikter i det korta perspektivet. Herr talman! Jag har velat ge denna bakgrund till det beslut vi står inför i dag, därför att i utskottsbetänkandet redovisas utförligt yttrandet från länsstyrelsen i Skaraborgs län — ett yttrande som tagits med så knapp majoritet som är möjlig att åstadkomma. Däremot har inte, vilket jag tycker borde varit naturligare, någon redovisning skett av kommunernas ställningstagande, vilket är avgörande för frågan. Skövde kommunfullmäktige, som jag själv tillhör, anförde att storleken av kommande produktion inte kunde klargöras. Inga markområden hade angivits för fortsatt brytning efter tioårsperioden, och kommunens plancring måste omfatta längre tidsperiod än tio år.

Kommunen har också pekat på att lakrestdeponeringen är oklar när det gäller möjligheten att bemästra vittring bl.a. Det fanns inga bevis för att grundvattnet kunde skyddas trån föroreningar. Genomförandet av projektet skulle medföra negativ påverkan på miljön I området genom utsläpp till luft, mark och vatten och genom bullerstörningar. Projektet skulle också komma i konflikt med såväl natur, kultur och fornminnesvård som det rörliga friluftslivet. Kommunfullmäktiges bedömning av ansökan med bakgrundsmatcerial resulterade i att ett projekt för forskningsarbete utan produktion och med minimal alunskifferbrytning bäst skulle tillgodose allmänna och kommunala intressen. Det har i debatten här i dag hävdats att ansökan inte varit föremål för en = saklig prövning enligt gällande lagstiftning. Jag undrar vad detta var för sorts prövning, om det inte var en saklig prövning enligt de regler som gäller. Industriministern har i sin proposition tagit fasta på vad kommunerna ansett och inte vad länsstyrelsen yttrat. vilket är helt följdriktigt, eftersom länsstyrelsen inte konkret angivit vad yttrandet innebar celler om projektet skulle ha föranlett en ny lokaliseringsansökan. Socialdemokraterna har i dag verifierat att deras reservation innebär en prövning enligt 136 a §. Energiforskning, 200 Propositionen innebär inte någon fortsatt uranbrytning utan verksamheten är inriktad på utredning av skiffrarnas innehåll av energirävara och andra ämnen. Utskottet har inte ändrat på detta innehåll i propositionen. Därför förs i dag en diskussion mellan två ståndpunkter: den gäller dels frågan om uranprospektering i framtiden, vilket är en sak, dels frågan om skiffrarnas behandling på sikt, vilket är en annan sak. Jag tycker att det hade varit lättare att föra den diskussionen. om utskottet hade skilt de båda frågorna åt. I propositionen har också konstaterats att tekniken för utvinning av uran är färdigutvecklad. De svenska skiffrarna kommer alltså att förutsättningslöst undersökas utan något ställningstagande till framtida exploatering. De ansökningar som pjorts samt debatten i dag har ju varit inriktade på en exploatering av skiffern i framtiden. Vissa ställningstaganden finns emellertid i propositionen som är värda att notera. Jag skall nämna några. Industriministern säger aut en förutsättning för framtida kommersiellt utnyttjande av skiffern är att miljöproblemen kan lösas. Detta tycker jag är tillfredsställande att konstatera. Han säger också att det är väsentligt när det gäller miljökonsekvenserna att man undersöker restprodukterna för att ta reda på hur man skall kunna eliminera riskerna för restprodukternas vittring och därmed följande risker för föroreningar av grundvattnet. Men det är inte bara i fråga om den delen som forskning skall bedrivas i detta sammanhang utan också beträffande rekultiveringen av restprodukterna. I debatten i dag har åberopats den rekultiveringsverksamhet som försiggår vid Ranstadsverket. Jag vill inte påstå att den är ett prov utan värde. men den är ett prov som i det här sammanhanget inte bevisar att rekultiveringsverksamhetens problem har kunnat lösas. Förutsättningarna för att man skall kunna bevisa detta är att verksamheten sker på lakrester. Detta måste vara en verksamhet som man tar upp i och med det här beslutet. Industiriministern säger också au det inte krävs att produktionen är anpassad till en kommersiell utvinning. Om man inte kan motverka miljöförstöring kan brytningen inte motiveras med snabbare forskning. ITär kommer mycket av det som har diskuterats i dag in i bilden. Jag finner det väsentligt att någon skifferbrytning inte startas med undantag av den brytning som erfordras för den rena forsknings och utvecklingsverksamheten förrän en fullutvinningsprocess har hunnit utvecklas. Detta stämmer också väl med vad kommunerna har uttalat i sina yttranden. Det är också klarlagt att det inte innebär något ställningstagande vill frågan om en eventuell framtida utvinning av alunskiffer vid Ranstadsverket. Anläggningarna skall även utnyttjas inom energiforskningsprogrammet. och en plan för forskningsarbetet kommer att lämnas in. Regeringen kommer väl sedan i sedvanlig ordning i samband med utanordnandet av de pengar som vi i dag eller i morgon kommer att besluta anslå att studera det program som Ranstadsverket kommer att lämna in. Utskottet har följt propositionen också i denna del. Även en del andra saker som är väsentliga har klarats ut, såsom att en framtida exploatering av alunskiffer, oavsett var den i prakuken äger rum, torde förutsätta en prövning enligt 136 a §.

När Ranstadsverket presenteras i massmedia och diskuteras här i kammaren är det som om det vore en punkt på kartan och som om förekomsten av mineral vore lokaliserad som en traditionell gruva. Den stora fyndigheten ligger i Ranstad söder om Skövde. sade Rune Ångström. Jag vill bara påpeka att skiffern i de centrala delarna av Västergötland är utbredd under hela Billingen och övriga västgötaberg samt hela Falbygden. För att förse det svenska kärnkrafisprogrammet enligt 1975 års beslut krävs brytning av ca 1,5 kvadratkilometer per år. beroende på om upparbetning skall ske eller inte. Det bör man ha med i bilden när man talar om att Billingen innehåller samma värden som Nordsjöns olja. Var och en kan gå till sin karta och se vilket område som berörs. Från Timmersdala i norr bildar det en triangel med basen mellan Floby och Vartofta i söder. Hanteringen av skiffermassorna i det här fallet skulle bli enorm. Personligen tror jag att man aldrig kan lösa miljöproblemen i detta område. Det viktigaste konstaterandet jag vill göra efter dagens debatt med anledning av det förslag som vi behandlar är därför att man skall klara av miljöfrågorna först. innan man startar en sådan här verksamhet, även om det är fråga om — som det sades här förut — att starta i begränsad omfattning. Målinriktningen är dock klar från dem som vill ha en exploatering. Det andra konstaterandet jag vill göra är att kommunerna har avgörandet även i framtiden.
Herr talman ! Bengt Kindbom är vanligtvis en mycket saklig person vid sina framträdanden, och han har här redovisat den mycket knappa majoritet med vilken man fattade beslutet om tillstyrkan på länsplanet. Han undvek emellertid att redovisa hur det förhöll sig med majoriteten i landsunget. Där var det inte någon knapp majoritet. Landstinget i Skaraborgs län tillstyrkte Minceralprojekt Ranstad med 38 röster mot 23. Detta anser jag inte vara någon knapp majoritet, Bengt Kindbom. utan en ganska betryggande majoritet. Det var exakt samma yttrande som länsstyrelsen hade antagit. Sedan bara en fråga till Bengt Kindbom. Han talar om kartan över Falbygden och gör gällande att man skulle bryta allt vad som finns av skiffer för att tillgodose et visst kärnkrafitsprogram. Vad vi här i dag har diskuterat och vad vi varit överens om i länet är alt man skall ta ut så pass mycket skiffer att vi kan klara fullutvinningsprocessen och ta till vara samtliga värdefulla beståndsdelar i alunskiffern, varav uranet är en tredjedel. Jag upprepar detta. Jag har fortfarande svårt att förstå, men det kanske Bengt Kindbom kan klara ut, hur man skall kunna komma fram till en fullutvinningsprocess om man inte får bryta skiffer. Bengt Kindbom säger att man inte skall bryta någon skiffer i Billingen förrän man har klarat fullutvinningsprocessen. Tror Bengt Kindbom verkligen att man kan klara fullutvinningsprocessen enbart genom att använda de gamla avfallshögarna? Detta kan jag inte förstå, men Bengt Kindbom har kanske en förklaring.

Herr talman! Jag lovar att jag inte nämnvärt skall förlänga den hir debatten. Jag kände emellertid ett behov av att gå upp och bemöta Bengt Kindbom. Han går till angrepp mot de länsbor — bl.a. ansvariga tjänstemän på länsstyrelsen — som arbetat med denna fråga och som verkligen gjort det seriöst. De har sagt ifrån att projektet ur miljöskyddssynpunkt kan accepteras med angivna villkor. Beträffande deponeringen av filterrester och slam betonar de att ytterligare utredningar behövs, innan slutlig ställning kan tas till frågan om vilken teknik som är acceptabel. Dessa utredningar bör utföras så. att man tillgodogör sig erfarenheter som efter hand kan vinnas genom praktisk tillämpning av olika metoder för deponering, understryker tjänstemännen. Jag har haft förmånen att på nära håll följa deras arbete, och jag vet vilket ansvar de känner för sina uppgifter. Jag och övriga länsbor som varit med och fattat beslut i denna fråga har kunnat konstatera att besluten sannerligen inte har varit byggda på ett svagt underlag. Det har varit precis tvärtom. Jag vill ocksä erinra om att de tyngsta remissinstanser, dvs. sakkunskaper på området. har ställt sig bakom detta projekt. Herr talman! Jag tycker att det är väl starkt att från denna talarstol försöka göra gällande att de som har dragit andra slutsatser av detta material än vad Bengt Kindbom har gjort inte känner samma ansvar som han.

Herr talman! Jag tackar för komplimangen från Paul Jansson. Jag bara noterar att jag i mitt anförande inte nämnde landstinget. Jag hänvisade till att utskottet utförligt refererat frågans behandling i länsstyrelsen, och det var där jag sade att det var knappaste möjliga majoritet. Jag kan verifiera riktigheten av Paul Janssons påpekande angående majoritetsförhållandet i landstinget. Jag har heller aldrig sagt att Paul Jansson hävdat att hela detta område skall brytas. Jag har bara berättat om fyndighetens lokalisering och sagt att det rör sig om brytningar av denna storleksordning och med denna geografiska utbredning. Jag har citerat ur propositionen och utskottsbetänkandet när det gäller frågan om hanteringen av restprodukten och även när det gäller frågan om brytningen. Då säger Paul Jansson att det inte går att komma fram till någonting, om man inte får bryta i större skala. Min fråga till Paul Jansson blir då: Hur har man kunnat komma fram till de förslag som nu föreligger, då det hittills inte förekommit brytning i någon större skala? Arne Blomkvist tolkade mitt anförande som ett angrepp på länsstyrelsetjänstemännen. Hur han även med sämsta tänkbara tolkning av vad jag sagt kan få det till detta förstår jag inte. Det har nämligen, Arne Blomkvist. i denna kammare i dag sagts att man kan åstadkomma bättre åkermark än den som finns f.n. Då har jag sagt att de försök som har bedrivits inte är prov utan värde, men det är prov som ännu inte bevisar någonting, och provytorna är inte upplagda på skifferrest. I lokaliseringsansökan hade det ändå framhållits att det var så man skulle gå till väga — att man skulle ligga ut ytorna på skifferrest.

Herr talman! I mitt anförande tog jag upp frågan om länsstyrelsens yttrande därför att utskottet i sin recit har gjort et mycket utförligt referat av det. Jag sade också att den väsentligaste beslutsinstansen är kommunerna, och jag hävdar fortfarande att det är så. Landstingets yttrande - även om det är samstämmigt — har man inte åberopat på samma sätt. Jag vill, Paul Jansson, inte lägga mig i det inbördes förhållandet mellan socialdemokraterna, folkpartiet och moderaterna i Skaraborgs län. Men jag vill påpeka att jag inte har tagit Paul Janssons anförande som utgängspunkt